Herr talman! Det är ganska meningslöst att ställa frågor till Bo Siegbahn. Han svarar inte, och jag förstår det. Det här förslaget är så pass komplicerat och har kommit fram i sådan hast att inte ens Bo Siegbahn, som jag annars betraktar som en intelligent person, har kunnat tränga in i problemen. Det gör att man blir ännu mer fundersam. Jag har ställt frågan om den föreslagna åtgärden skall vara i stället för löntagarfonder, och jag har inte heller därvidlag fått något svar. Det vet inte Bo Siegbahn. Men vad vi vet är ju att moderaterna i det här landet, särskilt då man träffar på dem ute i buskarna, säger att man bör lägga ned löntagarfondsutredningen. Det kravet har man gemensamt med Svenska arbetsgivareföreningen. Då var det ju ganska naturligt att jag ställde frågan: Skall detta bli den möjlighet löntagarna i framtiden skall ha för att vara med om att skapa riskvilligt kapital i företagen och deras möjlighet att få inflytande? Sedan tror jag att Bo Siegbahn egentligen lever rätt långt från verkligheten. Gå ut och fråga en städare på ett företag — kanske en ensamstående kvinna — vilka möjligheter hon har att spara så pass mycket att hon kan fullt utnyttja sparavdraget på 800 kr.! Gå ut och fråga ett sjukvårdsbiträde i det här landet och många andra inom s.k. låglönegrupper, som har stora svårigheter att få sin budget att gå ihop, om de kan lägga undan så pass mycket under året att de kan utnyttja hela sparavdraget! Jag påpekade ju att 65 26 av alla som sparar klarar sitt skattefria sparande genom det sparavdrag som de redan har. Det här tycker jag att Bo Siegbahn skall fundera litet närmare på. Bo Siegbahn säger: Ja, men vi kunde inte vänta på att man skulle lägga fram förslag från löntagarfondsutredningens sida, för det var så bråttom med det här. Nej, jag tycker inte det är bråttom, Bo Siegbahn. Jag tycker inte det är bråttom att lägga fram förslag som försämrar jämlikheten i samhället, som ökar klyftorna och som bidrar till att det blir en ytterligare försämring av fördelningspolitiken. Det kan inte vara bråttom att lägga fram sådana förslag. Om det varit så, som man slutligen säger i propositionen, att det är detta att få fram riskvilligt kapital som numera är det viktigaste och inte nysparandet som sådant, då hade det verkligen funnits anledning att vänta på de synpunkter som löntagarfondsutredningen kan ha på detta. Utredningen har som sitt stora uppdrag att bl.a. se på den här möjligheten. Då hade Bo Siegbahn haft ett helt annat underlag för att ta ställning här. Den fråga jag ställde om vilket röstvärde aktierna kommer att få — om det blir aktier med fullt röstvärde i företaget eller om det blir s.k. B-aktier, som inte ger samma inflytande — kunde Bo Siegbahn inte heller svara på. Men det är ju dessa frågor löntagarna ställer. Är det så värdefullt att spara i en aktiefond — därför att det ökar mitt inflytande i det företag där jag arbetar — att jag skall göra det i stället för att sätta in pengarna på sparbanken eller någon annanstans? Det är en fråga som är avgörande för hur löntagarna kommer att bedöma situationen. Men på den avgörande punkten kan Bo Siegbahn inte ge något svar.
Herr talman! Jämförelsen mellan samhällets daghemskostnader och subventionerna till aktieägarna och aktiebolagen är ju så avslöjande att den inte kräver någon kommentar från min sida. I övrigt vill jag påpeka att varken regeringen eller finansutskottet vet vad ett genomförande av det här förslaget kommer att kosta statskassan i form av uteblivna skatteinkomster. Jag tycker att det är rätt fantastiskt att man lägger fram ett sådant förslag för riksdagen utan att på något sätt kunna ange en kostnadsram. Och detta gör man samtidigt som man kräver att vi riksdagsledamöter skall spara på varje öre och varje krona som är möjlig att spara när det gäller andra utgifter. Herr talman! Jag hoppas att riksdagen avslår regeringsförslaget.
Herr talman! Jag kan bara i all korthet svara på vad Paul Jansson sade. Jag kan fortfarande inte besvara de frågor som ställts, om det här kommer att slutligen vara ett alternativ till löntagarfonder eller om de fonder, som kommer att bildas nu genom den här lilla ändringen i lagstiftningen, medför att fonderna beslutar sig för att skaffa A-aktier eller B-aktier. Jag tycker att mitt svar var tillräckligt, att det måste bero på fonderna. Vem skall kunna yttra sig om det? Paul Jansson sade att sparavdraget på 800 kr. räcker väl bara för vad man kan spara under ett år. Ja, sparavdraget gäller ju inte bara sparandet under ett år — det gäller ett samlat sparande. Vi får se till hur mycket man kan spara under ett visst antal år; sparmedlen ökar väl år från år. Nr 45 Sedan är det klart att det finns vissa grupper som i dagens läge inte kan spara. Men det kan ju inte vara ett hinder för att man skall medverka till ökning av det riskvilliga kapitalet. C.-H. Hermansson sade att det var avslöjande att jag jämförde statens kostnader för barndaghemmen med stödet till dem som sparar i aktiefonder. Det var väl ändå att skärpa till det på ett ganska märkligt sätt. Vad jag sade var att vi andra — hela samhället — får genom våra skatter subventionera alla dem som får in sina barn på daghem. Det drabbar således alla; det har precis samma form, nämligen att vissa grupper subventionerar andra. Det berättigade i detta kan man ha olika meningar om, men att det måste finnas en parallellitet i det här tycker jag är ganska uppenbart.
Herr talman! Det är väl ingen idé att fortsätta debatten med Bo Siegbahn; han ger ju inga besked. Men till. sparavdraget igen. Som jag sade tidigare är det ändå så, Bo Siegbahn, att 65 26 av löntagarna i det här landet inte har så höga inkomster att de kan spara så pass mycket under året att de fullt ut kan utnyttja sparavdraget på 800 kr. Detta framgår bl.a. av de siffror som finns i propositionen. Det är ganska fantastiskt att Bo Siegbahn inte har förstått detta. Och än en gång: Ni fattar ju inte att man här inte — vilket också C.-H. Hermansson var inne på —' har tagit någon hänsyn till de remissvar som har avgivits, i det här fallet till LO:s och TCO:s svar, där man tar ställning till om man skall rekommendera sina medlemmar att vara med i det här sparandet eller inte. Och när remissinstanserna enstämmigt och med skärpa säger ifrån: Nej tack, det här vill vi inte ha! — därför att det ytterligare fördjupar klyftorna i samhället och medverkar till en fortsättning på en redan förekommande felaktig fördelningspolitik — då tycker jag att regeringen borde ha lyssnat på dem. Dessutom borde ni'ha lyssnat på vad riksskatteverket och bankinspektionen har sagt beträffande de risker som den skulle ta som skulle förledas att sätta in hela sitt sparkapital i aktiesparfonder. Om företaget går omkull, förlorar man ju både jobbet och sitt sparade kapital. Är inte det allvarliga saker, som man verkligen bör se noga på? Sedan hoppas jag att många löntagare har lyssnat på Bo Siegbahn när han i dag försökt reda ut vilket slags makt och vilket inflytande man skall få på sina aktier om man köper dem i aktiesparfonderna. Det är tydligen plus minus noll.
Herr talman! Jag tyckte att jag nyss försökte utreda att ingen har förutsatt att någon löntagare kommer att placera alla sina ägg i samma påse, dvs. lägga alla sina besparingar i en företagsfond, om inte den anställde är mycket optimistisk om företagets framtid — i så fall borde det ju vara honom förunnat att dels ha en garanterad sysselsättning, dels få en god avkastning på den fond 65 som han är medlem i. Tanken är väl att man skall kunna fördela sitt sparande på olika fonder och på annat sätt också. Sedan till en annan fråga. Jag har litet svårt för att se logiken i Paul Janssons yttrande. Han sade att det skulle vara bättre att vi ökade sparavdraget — det borde vi göra. Men nu kommer han och säger att över 65 20 av landets befolkning inte tjänar så mycket att de kan utnyttja sparavdraget. Då är vi ju inne på precis samma problem. En sådan lagstiftning som den Paul Jansson förordar skulle alltså gynna de 35 procenten ytterligare.
Herr talman! Nej, det är inte så som Bo Siegbahn påstår! Om man reformerar sparavdraget och gör det mer omfattande — som vi har föreslagit i vår partimotion — kan man med detta nå fler av landets småsparare. Då blir det en reform som småspararna får nytta av. Den här formen av aktiefondssparande har ju samma profil som det tidigare skattefondssparandet som vi har kritiserat. Om man nu säger att man måste införa den här sparformen därför att det har blivit. något slags konkurrens mellan skattefondssparandet och de här sparformerna, skulle man väl egentligen avskaffa skattefondssparandet — vilket vi också har pekat på i vår reservation. Då skulle vi komma rättvisan närmare.

Herr talman! Det har redan tidigare här i riksdagen konstaterats att regeringens s.k. sparplan är ett i många avseenden svagt underbyggt aktstycke. Det gäller också om det avsnitt som jordbruksutskottet har haft att behandla. För en rad av de som besparingar upptagna punkterna finns inte förslag som det är möjligt att bedöma effekten av. Man låter sålunda i propositionen riksdagen ta del av lösa resonemang om minskning av olika anslag med vissa belopp eller avser att återkomma till frågorna i budgetpropositionen. Vi socialdemokrater i jordbruksutskottet är inte beredda att ta ställning till de förslag som är så ofullständigt redovisade. Vi kommer att ge till känna vår ståndpunkt i dessa frågor när regeringen har presenterat oss ett godtagbart beslutsunderlag. De förslag till vilka vi redan nu anser det möjligt att ta ställning är, här som på andra områden i regeringens sparplan, mest betungande för de svagaste grupperna i samhället och lastar över bördor på kommunerna. Exempel på detta är livsmedelssubventionerna och bidragen till de kommunala reningsverken. Herr talman! Efter denna inledning skall jag något beröra de sex reservationer som finns fogade till betänkandet. Jag skall passa på att redan nu yrka bifall till de socialdemokratiska reservationerna 1-6. Samtliga reservationer innehåller motiveringar, men jag vill ändå komplettera med några synpunkter. Först något om reservation 1, Markförvärv för jordbrukets rationalisering. Regeringen säger i propositionen att jordfonden inte bör tillföras något kapitaltillskott för nästa budgetår. Eftersom 25 milj.kr. anvisats för innevarande budgetår, skulle detta innebära att det sker en besparing med detta belopp. Denna fråga bör enligt vår mening tas upp när budgeten i sin helhet föreligger, då ett mera detaljerat underlag finns att tillgå för riksdagens beslut. Därför anser vi inte att det nu finns anledning att ta ställning till regeringens uttalande på denna punkt. I reservation 2, som gäller livsmedelssubventionerna, framhåller vi från socialdemokratiskt håll att dessa inte bör minskas med 250 milj.kr. fr.o.m. den 1 januari 1981. Att företa denna nedtrappning nu, i ett läge då barnfamiljer, pensionärer och låginkomsttagare över huvud taget utsätts för så stora påfrestningar som sker i dag, kan vi inte vara med om. Det är ju de grupper jag här har nämnt som drabbas hårdast när matpriserna stiger. Vi anser att man i nuvarande läge inte kan lägga på konsumenterna prishöjningar i den nu aktuella storleksordningen, och därför motsätter vi oss regeringens avsikt att nu påbörja nedtrappningen. 67 Matpriserna är en tung post, speciellt för löntagare med låg lön, och för barnfamiljer med t.ex. matfriska tonåringar. Därför bör man, i en period med ökande priser på alla områden, om möjligt undvika prisstegringar på viktiga baslivsmedel. Vissa prishöjningar blir det ändå med anledning av ny överenskommelse med jordbruket per den 1 januari 1981. Skall man till detta lägga ytterligare prishöjningar motsvarande 250 miljoner, dras det till många hål i svångremmen för dem som redan har det magert ställt. Reservation nr 3 om bidrag till permanent skördeskadeskydd vill jag kommentera på följande sätt. I anslutning till budgetpropositionen för både budgetåret 1979 81 har vi socialdemokrater motionerat om att statens bidrag till skördeskadefonden skulle slopas. Det har vi gjort dels i besparingssyfte när det gäller statens medel, dels med anledning av den omfattning som skördeskadefonden f. n. har — det rör sig om ca 400 milj.kr. De medel som betalats ut från fonden under senare år har inte uppgått till de belopp som staten och lantbruksnäringen betalar in till fonden. Staten betalar årligen 30 miljoner och näringen genom produktionsavgifter ca 20 miljoner. Dessutom tillkommer räntor på i fonden innestående belopp. Vi har i våra motioner även föreslagit att också de medel som kommer till fonden från jordbruket skulle slopas. De borgerliga har varje gång avslagit våra motionsförslag med motiveringen att den nuvarande fördelningen av medel till fonden har förhandlats fram av å ena sidan näringen och å andra sidan staten samt att riksdagen inte skulle blanda sig i detta. När nu jordbruksministern föreslagit att statens och näringens bidrag till fonden skall minskas med en tredjedel — dvs. att statens bidrag för nästkommande budgetåret skall uppgå till 20 milj.kr. — frångår man tidigare åberopade motivering och ansluter sig till jordbruksministerns förslag. Vi reservanter tycker att det är bra att en tredjedel av de borgerliga ledamöterna i utskottet accepterat vårt förslag. Men, herr talman, med tanke på att vår ekonomiska situation knappast har blivit bättre under den senaste tiden, så borde utskottsmajoriteten ha tagit steget fullt ut. Man borde ha följt vårt förslag till 100 26 och slopat bidragen till skördeskadefonden. Beträffande reservation 4 om statsbidrag till miljövårdsinvesteringar vill jag säga att departementschefen föreslagit att generella statsbidrag inte skall utgå efter budgetåret 1980/81 för byggande av kommunala avloppsreningsverk. Utskottsmajoriteten ansluter sig till departementschefens förslag men säger sig vara medveten om de problem som en avveckling av den nuvarande bidragsgivningen kan medföra för — som man uttrycker sig — vissa kommuner. Man försöker krypa bakom skatteutjämningsbidrag och arbetsmarknadspolitiska åtgärder. I det läge som kommunerna ute i landet befinner sig i har det här förslaget skapat oro och förbittring inte bara i vissa kommuner utan — vågar jag påstå — i de allra flesta. Detta gäller i synnerhet som det för kommunerna är välkänt att riksdagen så sent som förra året beslöt att bidraget skulle vara kvar ytterligare ett antal år. Kommunala förtroendemän och förtroendekvinnor ute i landet har därför i sin kommunala planering utgått från att riksdagsbeslutet från i fjol gäller och att bidraget således skulle finnas Nr 45 kvar. Onsdagen den Vi framhåller i vår motion nr 81 vilken betydelse bidraget till de 10 december 1980 kommunala avloppsreningsverken har haft för vattenvården. Tack vare det här bidraget har också kommunerna kunnat hålla en hög utbyggnadstakt. Besparingar i Vi reservanter motsätter oss alltså att det generella statsbidraget för statsverksamheten, byggande av avloppsreningsverk tas bort — i all synnerhet som detta skulle få m.m. ekonomiska konsekvenser av betydande omfattning för de kommuner som enligt naturvårdsverkets anvisningar byggt ut reningsverk och därvid räknat med att få ut gällande statsbidrag. Beträffande reservation 5 om kursverksamheten skall jag bara säga några ord. F. n. finns ett särskilt anslag för sådan rådgivningsoch kursverksamhet som främjar jordbrukets rationalisering m.m. upptaget i budgeten. Anslaget uppgår för innevarande år till ca 4,7 milj.kr. För nästa budgetår har lantbruksstyrelsen beräknat 5,2 milj.kr. för ändamålet. I reservationen återkommer vi till ett tidigare framfört förslag, att en kursverksamhet för jordbrukets rationalisering inte skall bekostas av budgetmedel utan att kostnaderna härför i stället skall beaktas vid prisöverläggningar med jordbruket. Här vill vi reservanter på så sätt spara 5 milj.kr. Vad slutligen beträffar avgifter för tillståndsgivning och kontroll av miljöfarlig verksamhet avstyrker utskottet vår begäran om en uppräkning av tidigare beräknade intäkter på 100 milj.kr. till 125 milj.kr. Vi anser nämligen att samtliga kostnader för den tillståndsgivning för miljöfarlig verksamhet som miljöskyddslagen föreskriver i fortsättningen bör bäras av dem som söker tillstånd för sådan verksamhet. Avgifterna bör därvid sättas så högt att de täcker kostnaderna för såväl tillståndsgivningen som kontrollverksamheten. Herr talman! Med det anförda ber jag ännu en gång att få yrka bifall till de socialdemokratiska reservationerna.

Herr talman! Regeringens besparingsproposition berör ju samtliga utskott som har del i statsbudgeten. I det förevarande betänkandet, nr 10 från jordbruksutskottet, tas besparingar inom detta utskotts ansvarsområde upp. På regeringspropositionens förslag till nedskärningar inom detta område har vi från vpk svarat med motförslag i motionen 1980/81:106. Jordbruksdepartementet är ett av de departement som fått lämna väsentliga bidrag till regeringens uppsatta sparmål. Tillsammans utgör nedskärningarna 809 milj.kr., varav den helt övervägande delen, 710 milj.kr., gäller jordbruksprisregleringen. I motionen 106 yrkar vi avslag på regeringens förslag på två väsentliga punkter. Den ena punkten, och den ekonomiskt helt dominerande, är medelsanvisningen till jordbruksprisregleringen. Här vill regeringen skära ner anslaget med 710 milj.kr. — även om inte allt sker vid årsskiftet — vilket vi således går emot. Den andra punkten är anslaget till miljövårdsinvesteringar, som regeringen vill skära ner med 50 milj.kr. Det går vi också emot. 69 Vad först gäller anslaget till jordbruksprisregleringen vill jag här återigen erinra om vpk:s nu mångåriga krav på borttagande av momseffekten på matvaror. Vill man ta bort denna effekt kan man tekniskt gå till väga på två olika sätt. Endera tar man helt enkelt bort momsen på matvaror, och då skulle — med nuvarande subventionsfördelning — vissa basvaror komma att stiga i pris, eller också behåller man de nuvarande subventionerna och höjer dem efter hand, så att den ekonomiska nivån motsvarar den moms som allmänheten betalar in i samband med sina matvaruinköp. I detta fall behålls de nu särskilt låga priserna på vissa viktiga baslivsmedel, t.ex. mjölk. Det är självklart att vi med vår inställning till momsen på mat inte kan gå med på nedskärning av livsmedelssubventionerna, samtidigt som momsen på mat ligger kvar. Därför går vi emot detta nedskärningskrav, som ju kommer att drabba de ekonomiskt svagaste i samhället särskilt hårt. I debatten för en stund sedan om finansutskottets betänkande nr 12 framförde C.-H. Hermansson också synpunkter just på den här frågan. Att gå med på dessa krav vore att svika de grupper som vi tagit till vår politiska uppgift att försvara. Vad sedan gäller anslaget till miljövårdsinvesteringar går vi som sagt också emot nedskärningen av det. Anslaget avser bidrag till kommunala avloppsreningsverk. Tas anslaget bort drabbas kommunerna, och det sker en överflyttning av allmänna utgifter från stat och kommun. Det sker en överflyttning från progressiv skatt till proportionell. Det betyder i praktiken att bördan flyttas i riktning från dem som har större skattekraft till dem som har en svagare. Något sådant kan vi inte medverka i, varför vi också går emot denna nedskärning på 50 milj.kr. Under ytterligare en punkt har vi gjort en anmärkning men inte gått emot en nedskärning på 25 milj.kr. Det gäller markförvärv från jordfonden. Förutsättningen för att vi inte skall gå emot förslaget är att jordfonden inte hindras från att föra en aktiv markpolitik i enlighet med förslag som framförts itidigare behandlade motioner från vpk. I dessa har vi krävt att jordfonden skulle tillföras medel i sådan omfattning att jordförvärv kunde förbli i samhällets ägo under en längre tid än vad som hittills brukat vara fallet. Härigenom skulle välutbildade unga jordbrukare kunna få arrendera jordbruk av samhället på godtagbara villkor. När sedan deras ekonomi stabiliserats efter ett antal år som arrendatorer, skulle de ges möjlighet att förvärva den samhällsägda jorden på villkor som vore acceptabla både för köparna och för samhället. Om det skall gå att föra en sådan jordpolitik, måste jordfonden ha erforderliga medel. Det säger statsrådet och utskottet att den har, men vi är inte lika övertygade. Därför har vi velat knyta ett särskilt uttalande från riksdagen till beslutet om den aktuella nedskärningen. Vi tror att det kan vara klokt att göra det, även om frågan skulle kunna tas upp i anslutning till nästa års budget. Ställer vi inte ett sådant krav nu och går med på en nedskärning, ser det ju inte särskilt konsekvent ut att redan i januari kanske komma tillbaka och motionsledes kräva mera medel till jordfonden. Det förtjänar också att framhållas, även om det väl är självklart, att pengar från samhället som placeras i jordförvärv inte är bortkastade, eftersom de ju Nr 45 kan fås tillbaka vid försäljning av det realvärde som jordinnehavet ändå 10 december 1980 Herr talman! Slutligen vill jag säga att de socialdemokratiska reservationer som är fogade till jordbruksutskottets betänkande nr 10 går i samma riktning Besparingar i statsverksamheten, jordbrukets rationalisering. Den är dock skriven så att vi kan stödja den i mm m. andra hand framför utskottets motivskrivning. Jag yrkar med detta bifall till motion 1980/81:106, yrkande 2 och i övrigt till reservationerna 2-6, som är fogade till utskottets betänkande. som våra motionskrav, utom i fråga om reservation 1 om markförvärv för
Herr talman! Anledningen till de kraftansträngningar som nu görs för att få den svenska ekonomin i balans är i huvudsak raden av beslut och reformer samt åtaganden från 1960-talet och början av 1970-talet. Vi tillät oss då i internationell bedömning sett mycket långtgående reformer. I långa stycken handlade de om en ökad livskvalitet, mer ledighet och utökade förmåner i olika sammanhang. Det väsentligaste felet var väl att ingen hade någon riktigt klar bild av vad detta skulle kosta. Ingen hade riktigt klart för sig vem som skulle betala — alla tror alltid att det är någon annan som skall betala. Oppositionen resonerar nu precis som om det bara handlade om att ta fram resurser som ligger och möglar på någon hylla. Att man gör transfereringar mellan olika konton innebär ju inte att man blir av med en kostnad utan bara att den skall betalas någon annan väg, ofta då via skattsedeln. Jag skulle vilja säga att det kanske inte var något fel att vi skaffade oss dessa förmåner, men det var ett mycket allvarligt fel att vi inte tidigt visste vad det skulle innebära ekonomiskt och kanske framför allt när det gäller produktionsbortfall. Där står vi nu och ser den kalla verkligheten, och regeringen har gjort upp en sparplan som tycks kunna röra sig om ca 6 miljarder, när utskotten har prutat litet. Jordbruksutskottet har för sin del accepterat de förslag som ligger i propositionen beträffande jordbruksutskottets verksamhetsområde. Vi har gjort det därför att detta egentligen bara är en liten försiktig skrapning på ytan, delvis av ganska marginell karaktär. Dess bättre tror jag att svenska folket redan har accepterat detta. Svenska folket förstår att vi alla måste hjälpas åt solidariskt att återföra vårt lands ekonomi i balans, att skapa hälsa åt vårt lands ekonomi. Jag tror att de flesta som lyssnar till den pågående ekonomiska debatten i vårt samhälle är mycket förvånade över den konfrontation som oppositionen håller på med i detaljer som ändå bara ligger i marginalen när det gäller att komma till rätta med vårt ekonomiska läge. Jag vill nu som i så många andra sammanhang gärna slå ett slag för möjligheten att vi skulle mogna till i svensk politik, så att vi litet mer tillsammans över blockgränserna skulle kunna hjälpas åt att hitta vettiga lösningar. Det som Gunnar Olsson resonerar om är ändå väldigt marginella saker, 7n och jag tillåter mig säga att de sex reservationerna verkligen är mycket illa underbyggda. Det är klart att besparingar leder till inskränkningar i verksamheten, och de kan bli mer eller mindre kännbara, men det har varit en strävan att utforma besparingsåtgärderna inom jordbruksdepartementets område så, att de så långt möjligt inte får drastiska effekter. Det är därför utskottet har kunnat tillstyrka dem över lag. I fråga om livsmedelssubventionerna säger oppositionen att besparingen uppgår till 250 milj.kr. för det närmaste budgetåret och att detta skulle drabba de svaga. Då skall vi komma ihåg att just det har regeringen försökt undvika genom att bibehålla och kraftigt öka subventionerna på de baslivsmedel som kan vara intressanta speciellt för barnfamiljerna. Dessutom skall vi komma ihåg att också barnbidraget höjs, även om det inte behandlas i det här sammanhanget. För att balansera vad som har sagts vill jag gärna nämna att statens totala tillskott för att subventionera konsumenternas kostnader för mat nu kommer upp i 4156 miljoner. Det är rätt mycket om man tänker på att hela råvaruandelen som hamnar i produktionsledet inte rör sig om mer än ca 13 miljarder. En mycket mycket betydande del subventioneras alltså via skattsedeln. Jag kan inte riktigt se det förnuftiga i att på sikt gå så mycket längre när det gäller att betala maten via skattsedeln. Gunnar Olsson säger att han inte nu kan acceptera den här utjämningen. Jag undrar när Gunnar Olsson i så fall har tänkt sig att denna nedskärning skall ske. Och vilka siffror är det han saknar? Han tillåter sig att säga att propositionen består av lösa påståenden utan siffror och att dess förslag kommer att få svårbedömbara effekter. På vilka punkter, Gunnar Olsson, finns det inte klara siffror? På vilka punkter är det lösa påståenden när det gäller besparingarna? Vilka detaljer när det gäller jordfonden saknar Gunnar Olsson för att nu kunna göra sin bedömning? Jag vill gärna ha besked om detta. När man talar om att barnfamiljerna skulle få det sämre på grund av att livsmedelssubventionerna i detta läge har avplanats litet, skall man komma ihåg att livsmedelssubventionerna tillfördes 775 milj.kr. den 1 juli. Det är inte ett halvår sedan. Hur kan man då komma och säga att det här förslaget är ett slag som så hårt drabbar de svagaste? Finns det någon skillnad mellan majoritetsförslaget och oppositionens resonemang som genomgående kan skönjas så är den av ideologisk karaktär. Jag märker av både Per Israelssons och Gunnar Olssons anföranden att de inte har någonting emot att hårdare pressa den svaga grupp som står för råvaruproduktionen av våra livsmedel. Det är ingen särskilt enhetlig grupp — det finns skillnader i nyanser. Men jag försäkrar oppositionen att de moderna jordbrukare som har startat enligt de av staten fastlagda premisserna och som är hårt skuldsatta inte är någon särskilt stark grupp. Och jag kan inte tänka mig att det är er innersta mening att man skulle tvinga fram ett nytt proletariat som skulle stå för råvarutillverkningen när det gäller våra livsmedel. I ett läge där man inom all annan verksamhet har en kostnadsfri Nr 45 vidareutbildning — och det räknas som självklart att den inte betalas av den som utbildas — tycks det vara så att ni är beredda att börja peta i detta och säga att här är några miljoner till kursverksamhet men jordbrukarna borde betala detta själva. Detta rimmar väl ganska falskt med allt resonemang om solidaritet och lojalitet mellan olika grupper — i varje fall när man tar sig friheten att påstå att man värnar om de svaga grupperna. Dessa grupper drabbas nu på så många andra sätt av ett absurt ränteläge, av bekymmer som också berörs i det här betänkandet. Men socialdemokraterna är beredda att pruta och ta bort allt statligt tillskott till skördeskadefonden. Frågan är intressant, och man kan resonera om den. Men vi vet ännu inte hur utfallet blir av det som hänt under det gångna året, när stora områden drabbades av vattenskador. I stället för att på ett ambitiöst och seriöst sätt intressera sig för denna fråga talar oppositionen om att bevara våra vattenoch våtmarker. Kan ni inte förstå hur skuldsatta unga jordbrukare som drabbas av skördeskador upplever sin situation, när man nu ytterligare skall kringgärda och pressa från olika håll? Vi har haft en utredning som har kommit så långt att den har remissbehandlats och nu är under beredning i regeringen. Där behandlas frågan om principerna för skördeskadeskyddet i framtiden. I det läget har man ansett att man kan gå med på en viss nedskärning. Detta är ganska ointressant i det totala ekonomiska perspektivet, för det är pengar som måste tillföras den som är i behov av dem på grund av skördeskada. Skulle pengarna inte behövas, är de inte heller förbrukade. Man gör alltså ingen faktisk besparing — som det resoneras så mycket om — om man tillför litet mindre till skördeskadefonden. Detta gäller också en hel del andra resonemang enligt vilka vissa saker skulle betalas med regleringsmedel som egentligen redan är statliga pengar, fast man kan ju diskutera vems pengar det är. Det rör sig emellertid om transfereringar mellan olika konton, varför det inte är något egentligt sparande. Det har också sparats 25 milj.kr. när det gäller inköp av mark, och här ser vi också en liten ideologisk skillnad. Varken Per Israelsson eller Gunnar Olsson tycker att det bör finnas något hinder för staten att fortsätta att köpa mer mark. Ungefär så har resonemangen varit. De motioner som handlar om avgiftsbeläggning i samband med vissa miljöärenden har vi inte kunnat tillstyrka. Detta beror inte på att utskottsmajoriteten har tagit ställning emot tanken på sådana avgifter. Det finns redan en lagrådsremiss beträffande ändringar i miljöskyddslagen, och man är nu mycket långt framme med beredningen av ärendet. I ett statsrådsuttalande framhålls det också följande: ”För att underlätta bl.a. kommunernas framtida arbete med tillsynen är det enligt min mening angeläget att kostnaderna i ökad utsträckning täcks genom avgifter. Naturvårdsverket bedriver f. n. på regeringens uppdrag ett utredningsarbete om prövningsoch tillsynsavgifter på miljöskyddsområdet. En första rapport i frågan har nyligen redovisats och remissbehandlas f. n. 73 När remissbehandlingen har avslutats, avser jag att föreslå regeringen att uppdra åt verket att fullfölja utredningsarbetet och att lägga fram förslag om avgifter som här avses.” I det läget är det självklart att ett utskott inte utan vidare kan tillstyrka motioner som visserligen har samma syfte men som inte har de totala lösningarna klara. Vi vet ju också att frågan är under behandling. Till sist, herr talman, något om det sänkta anslaget till miljövårdsinvesteringar. Jag medger gärna att jag hade varit mycket lycklig, om det hade varit möjligt att bibehålla anslaget i dess nuvarande storlek. Men efter hand som avloppsreningsverken har byggts ut har det blivit mera logiskt att staten försöker uppmuntra en ny teknik, och det är avsikten härvidlag. Det är mycket beklagligt att de kommuner som redan byggt eller planerat och därvid utgått ifrån att de kan erhålla bidrag nu får en del problem. Jag tycker att det är betryggande att det i propositionen står att skatteutjämningssystemet skall sättas in för att minska dessa svårigheter. Jag vill också starkt understryka utskottets skrivning på s. 8. Där står: ”Utskottet utgår från att man från regeringens och berörda myndigheters sida tar till vara alla möjligheter att göra övergången till ny finansieringsform så smidig som möjligt.” Vi förväntar oss då att de kommuner som vid övergången kommer i kläm på något sätt kompenseras.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

Herr talman! Utskottets ordförande började med att raljera litet grand beträffande våra reservationer. Bl. a. menade han rörande livsmedelssubventionerna att detta var en litet försiktig skrapning på ytan, som han uttryckte sig. Enligt hans mening var det bara fråga om marginella ting. Visser det inte på det sättet, Einar Larsson. Som Einar Larsson vet kommer det ju också att vid årsskiftet företas vissa höjningar av matpriserna. Enligt de uppgifter som jag har fått blir det höjning av priset på en rad viktiga baslivsmedel. Jag skall bara ta några exempel. Priset på mjölk höjs med 20 öre per liter, på smör med 75 öre per kilo, på ägg med 50 öre per kilo, på nötkött med 95 öre per kilo och på fläsk med 73 öre per kilo. Vi tycker inte att detta är skrapningar på ytan. Det här kommer att slå hårt, och på vårt håll är vi inte beredda att ställa upp på detta. Med hänsyn till barnfamiljer, pensionärer och låginkomsttagare motsätter vi oss, som sagt, att man i det nuvarande ekonomiska läget påbörjar nedtrappningen av livsmedelssubventionerna med 250 milj.kr. Det är, enligt vår mening, inte aktuellt att nu ta ställning till den del av förslaget som rör nedtrappningen från den 1 januari 1982. Den saken bör tas upp vid jordbruksförhandlingarna. Vi går också med Nr 45 på att prisstoppsersättningen tas bort. Tiden är, enligt vår åsikt, illa vald för Onsdagen den det här:greppet: 10 december 1980 Jag tycker att utskottets ordförande byggde upp ett bräckligt försvar för att vi nu återigen skall anvisa medel till en fond som för dagen förfogar över 400 Besparingar i milj.kr., jag tänker då på skördeskadefonden. Det finns, herr talman, andra statsverksamheten, områden där de här medlen skulle vara synnerligen välkomna. Dessutom, mm.m. Einar Larsson, förbereds f. n. i jordbruksdepartementet förslag om ett nytt skördeskadeskydd. Även på grund härav borde det f. n. inte finnas någon anledning att aktualisera en förstärkning av fonden, vilket de borgerliga i utskottet har föreslagit. Till sist några ord om de lokala avloppsreningsverken. På grund av en hög ambitionsnivå i kommunerna för att åstadkomma en bättre vattenvård och eliminering av en del av de sanitära problem som fortfarande finns kvar —- inte minst i anslutning till mindre tätortsbildningar i många landsbygdskommuner — har pengarna för det här ändamålet inte räckt till. Det vet vi. Därför har vi fått en köbildning, och många kommuner har fått vänta och väntar fortfarande på bidrag. Att i ett sådant läge, Einar Larsson, klippa till och ta bort bidraget upplevs ute i landet som en ny övervältring av kostnader från staten på kommunerna. I förening med alla andra sparförslag — uteblivna statsbidrag till skolbyggnader, reducerade statsbidrag till lärarlöner och mycket annat — försätter detta kommuner och landsting i ytterst prekära situationer. Einar Larsson, åk ut i landet, ta temperaturen på dem som styr och ställer i våra kommuner, så skall ni få höra reaktionerna på regeringens övervältringsförslag på det här området.

Herr talman! Einar Larsson började med att säga att oppositionen uppträder som om det skulle ligga resurser på någon hylla och mögla. Han har kanske fått det intrycket. Vidare sade han att det här rör sig om marginella saker. Jag tycker inte det. Höjningarna av priserna på livsmedel redan vid årsskiftet blir betydande. Einar Larsson sade också att det med tanke på att det ändå inte rör sig om så mycket skulle vara möjligt att komma överens över blockgränserna. Jag tror inte att detta är möjligt så länge man inte är beredd att gå de stora löntagarorganisationerna till mötes och underlätta en kommande avtalsrörelse. De prishöjningar på livsmedel som ytterligare tillkommer som en följd av neddragningen i subventioneringen kommer självfallet inte att underlätta den kommande avtalsrörelsen. De kommer i stället att försvåra avtalsrörelsen och omöjliggöra de överenskommelser över blockgränserna som Einar Larsson trodde skulle vara möjliga. Einar Larsson sade att livsmedelssubventionerna nu kommer upp i summan 4 156 miljoner. Han ansåg detta vara en försvarlig summa, som inte borde bli större. Som jag sade i mitt första anförande har vi i många år drivit kravet att den moms som nu tas ut på livsmedel skall gå tillbaka till 175 konsumenterna. Alternativet är att momsen tas bort. Då rör det sig faktiskt om en betydligt större summa än 4 156 miljoner. Summan 4 156 miljoner torde nätt och jämnt motsvara momsen på ett begränsat antal baslivsmedel som är föremål för subvention. Einar Larsson påminde också om att subventionerna vid föregående halvårsskifte höjdes med 775 miljoner för att det inte redan då skulle bli stora prisstegringar till följd av uppgörelsen om jordbrukspriserna. Det är klart att subventionerna höjdes, men det skedde under löpande avtalsperiod. Man hade fått ett ännu kraftigare genomslag, om man hade släppt en summa motsvarande prisstegringarna vid det halvårsskiftet. Det genomslag som vi får vid det nu förestående årsskiftet kommer, som jag nyss sade, att negativt påverka möjligheterna att på en — om jag så får uttrycka mig — rimlig nivå nå en avtalsuppgörelse mellan arbetsmarknadens parter. Sedan kom Einar Larsson in på vad han kallade solidariteten mellan pressade eller lågavlönade grupper i samhället. Där räknar han in — som han uttryckte sig — grundproducenterna, jordbrukarna. Dessa var, enligt Einar Larsson, oppositionen ute efter att ytterligare klämma åt. Jag är inte företrädare för hela oppositionen utan för en mindre del av denna, och vi är för vår del inte ute efter att klämma åt jordbrukarna. Vi vill att det avtal som finns skall följas. Jordbrukarna skall ha en inkomst som är likvärdig med jämförbara grupper i samhället. Det är en annan sak att vi, liksom Landsorganisationen, har tagit upp vad som menas med jämförbara grupper. Slutligen kom Einar Larsson fram till avloppsreningsverken, och dem har jag redan yttrat mig om. Einar Larsson sade att det hade varit bra, om subventionerna hade fått vara kvar. Tyvärr fick de inte det på grund av det kärva ekonomiska läget. Men med hänvisning till den skrivning som finns i betänkandet skall, enligt Einar Larsson, kommuner som kommer i kläm ändå kunna få hjälp. Det är bra om det finns täckning för det. Allra sist sade Einar Larsson att vi skall uppmuntra framtagandet av ny teknik. På den punkten är jag överens med Einar Larsson. I övrigt står jag kvar vid de ståndpunkter som jag redovisade i mitt första anförande.

Herr talman! Jag välkomnar Per Israelssons deklaration att de som arbetar inom jordbruket bör ha en ekonomisk och social standard som är likvärdig med jämförbara grupper. Jag kan försäkra Per Israelsson att det finns ett mycket stort gap att fylla ut innan man når dit. Jag skulle vara mycket intresserad av att höra av Per Israelsson och oppositionens övriga företrädare vilka kostnader de tror att vi måste komma upp i för att uppnå det målet. Jag skulle också vilja få goda råd från dem om var och hur dessa kostnader skall tas ut ur samhället. Jag tror att vi måste fram till en lösning på denna punkt, men jag försäkrar att det är mycket långt kvar. Svalget har ökat ytterligare bara på det senaste halvåret. Det är detta som är vårt dilemma: någon måste betala. Här kritiserar ni det förhållandet att vi måste plana ut livsmedelssubventionerna till konsument erna. Men det är ju ändå konsumenterna som får betala kostnaderna via Nr 45 skattsedeln. Jag tror inte att det är någon fördel, om vi ökar utrymmet för den Onsdagen den privata konsumtionen via skattesedeln. Det finns alltid spill i byråkratin, och 10 december 1980 frågan är om vi inte har nått fram till en punkt, där vi måste överväga om det är möjligt att fortsätta den vägen. Något av detta ligger det också i Gunnar Olssons resonemang när han säger, att han inte nu är beredd att ta upp de diskussionerna. Jag vill starkt understryka det faktiska förhållandet att sedan den nuvarande regeringen tillträdde har livsmedelssubventionerna ökat från 2 700 miljoner till 4 156 miljoner, en ökning med 1 400 miljoner. Det är inte särskilt dåligt. Gunnar Olsson var försiktig nog att inte svara på mina frågor på vilka punkter propositionen lämnade dåliga besked och på vilka punkter propositionen innehöll lösa formuleringar — det var väl sådana standardformuleringar som hör till. Men när ni nu än en gång i litet svepande formuleringar talar om svaga grupper skulle jag gärna vilja få veta följande. Hur mycket tror ni att man per barn förlorar eller vinner genom ökade barnbidrag och den här utplaningen av livsmedelssubventionerna? Jag är inte säker på att barnfamiljerna behöver vidkännas någon del av denna besparing. Låt mig än en gång som ett mera generellt resonemang säga att man kan inte med besparingar klara landets finanser utan att det känns någonstans. Här är det en klar ambition att de som bäst kan bära bördorna också skall bära dem. För min egen del vill jag ärligt deklarera att kan jag på något sätt medverka till att den ambitionen upprätthålls, att inte de svaga drabbas, kommer jag också att göra det. Någonstans måste man alltså ta resurserna. Man kan inte lugga en flintskallig. Eftersom ni kritiserar besparingarna på alla områden skulle det vara väldigt intressant att höra var ni vill ta de stora pengarna för att få ordning på landets ekonomi. Var skall ni ta dem i den kommande budgetberedningen, då det kanske behövs mycket större tag?

Herr talman! Först några ord om utvärderingen av lantbrukarnas inkomster i förhållande till andra grupper. Einar Larsson vet att vi snart får en utvärdering i en mycket omfattande utredning, där man har valt ut fyra typiska jordbrukslän och gjort en seriös bedömning. Det skall bli intressant att se utfallet av dem. Man har jämfört lantbrukarnas inkomster med inkomsterna för andra grupper i de fyra berörda länen. Jag hann inte svara på Einar Larssons frågor om vilka punkter som vi bedömer vara oklara i propositionen. Jag nämnde några punkter i mitt inledningsanförande, där vi inte anser det möjligt att bedöma effekten av de föreslagna åtgärderna. Och jag sade att vi är beredda att ta ställning till dem när de är mer fullständigt redovisade. I propositionen förutskickar regeringen vissa nedskärningar av olika anslag. Jag kan nämna några sådana: det gäller anslag till skogsbilvägar och 7 tillskogsodling på nedlagd jordbruksmark. Likaså aviseras en omläggning av reglerna för salmonellabekämpning, vilket skulle kunna leda till minskade kostnader. Även i dessa fall avser regeringen att återkomma i budgetpropositionen, och därför är det som jag sade tidigare vår uppfattning att det inte finns anledning att i dag ta ställning till dessa frågor. När budgetpropositionen föreligger, då har har vi helt andra möjligheter att bedöma förslagen. Jag återkommer sedan till frågan om livsmedelssubventionerna. Einar Larsson måste väl ändå medge att det är så, att samtidigt som de rätt kraftiga höjningarna av priserna på baslivsmedel enligt överenskommelse träder i kraft den 1 januari skär man ned matsubventionerna med 250 miljoner, vilket utskottsmajoriteten ställer sig bakom. Jag tror att reaktionen på detta bland barnfamiljer, låginkomsttagare och pensionärer kommer att bli mycket större än vad Einar Larsson ville göra gällande i sitt anförande.

Herr talman! Einar Larsson sade att det var ett stort svalg mellan jordbrukarnas nuvarande inkomst och det inkomstmål som riksdagen har uttalat och som innebär att jordbrukarna skall ha en inkomst som är likvärdig med den man har i jämförbara grupper. Det skulle innebära att vi i dagens läge egentligen inte följer det avtal som är antaget. Nu är det nog inte helt och hållet belagt hur det förhåller sig på den här punkten, utan det var väl närmast fråga om ett intryck som Einar Larsson hade. Men jag tror att hans bedömning är riktig i en del fall, särskilt när det gäller jordbrukare som är förhållandevis nya och som har litet eget kapital och alltså stora skulder. Dessa grupper kan ha det besvärligt. Men det ligger en komplikation i att som man har gjort tidigare jämföra en grupp näringsidkare — de är ju inte löntagare i vanlig mening utan i stället en typ av småföretagare, och deras verksamhet kräver mycket kapital per yrkesverksam — med sådana som är anställda exempelvis inom LO-området. Det är inte okomplicerat att göra en sådan jämförelse. Den som är yrkesverksam inom jordbruket måste ju bygga upp ett betydande eget kapital för att kunna driva sin verksamhet. Har han det inte från början, måste han bygga upp det efter hand, och det är en besvärlig process. Einar Larsson sade också att det i längden inte är någon fördel att betala maten via skattsedeln och att man nog inte borde gå vidare på den vägen utan kanske avveckla subventionerna på sikt. Han sade vidare att det kan bli ett spill genom den byråkrati som följer av att man har systemet med livsmedelssubventioner. Ja, om det skulle vara så att det bevisligen uppstår ett betydande spill i byråkratin, då går det ju att undvika det genom att i stället helt enkelt ta bort livsmedelsmomsen. Då försvinner ju detta. Men som jag sagt tidigare kan det vara en fördel att gå subventionsvägen, när man ändå måste ha en apparat i samhället för att få in momsen och kontrollera den. Och via storleken av subventionerna på olika livsmedel kan man ju — om man nu verkligen har en sådan vilja — styra konsumtionen i en näringsmässigt önskvärd riktning genom att öka subventionerna på sådana varor som är viktiga ur näringssynpunkt. Vi har ju nu en mycket hög subvention på exempelvis mjölk. Den subventionen är så hög att om man tog bort momsen, Nr 45 så skulle det få den effekten att mjölken kom att stiga i pris — detta kanske Onsdagen den gäller för ytterligare någon produkt bland baslivsmedlen, men det har jag 10 december 1980 inte närmare undersökt. Vi har ställt kravet att man antingen tar bort momsen eller ökar Besparingar i subventionerna, så att de motsvaras av samma belopp som vi tar in via statsverksamheten, momsen. Vi anser att vi inte skall ha mervärdeskatt på livsmedel. m.m.

Herr talman! Det är inte första gången Per Israelsson och jag diskuterar frågan om livsmedelssubventioner kontra matmoms. Jag tycker det är rätt intressant att kunna konstatera det som också Per Israelsson konstaterade, nämligen att vi genom det system som vi nu har med livsmedelssubventioner kan åstadkomma en mycket mer målinriktad styrning än genom att bara ta bort matmomsen. Vi hörde nyss det fina exemplet med mjölken, där vi verkligen kan ge ett tillskott till dem som bäst behöver det. Därför tror jag alltjämt att det system vi har är överlägset det system som Per Israelsson pläderar för, att ta bort momsen på mat. Dessutom — och det har vi också varit överens om tidigare — motsvarar dessa 4 156 miljoner sammantaget ganska bra den moms som tas ut på de varor som är subventionerade. Resten av de varor där man tar ut matmoms är inte precis baslivsmedel. Jag tror också om att byråkratin skulle bli ännu dyrare än nu med ett differentierat momsuttag. Jag vill sedan kommentera inkomstmålet. Det är väl fel att säga att vi inte lever efter vad riksdagen beslutat. Det riksdagen beslutat är en målsättning litet mer på lång sikt. Och där vill jag bestämt säga: Det är långt kvar innan vi når upp till den. Sedan säger Per Israelsson att man måste bygga upp ett betydande kapital för att kunna driva ett jordbruk. Det är ett rätt intressant resonemang att höra från Per Israelsson, med hans ideologiska utgångspunkter. Men inbyggt i det resonemanget finns en underlig självklarhet som inte accepteras i någon annan del av näringslivet, nämligen att man inte skall ha någon förräntning på eget kapital. Och där har vi kanske ett av de viktigaste problemen när det gäller svenskt jordbruk: man har på något sätt stillatigande accepterat att det egna kapitalet inte skall förräntas. Det innebär att de som råkar ha litet kapital inte behöver förränta det — de har då i stället en viss arbetsersättning för sitt insatta arbete. Men de som är tvingade att låna allt kapital och skaka fram alla kostnader för detta kapital — räntan befinner ju sig, som jag tidigare sagt, på en absurd nivå — har kanske den situationen att de nätt och jämnt lyckats skrapa ihop till kapitalkostnaderna och de får väldigt låg eller ingen ersättning för sitt arbete. De exemplen blir alltmer vanliga. Och det är kanske det — jag vill säga det till Gunnar Olsson — som gör att man blir så bekymrad när man märker ansatser för att ytterligare klämma åt jordbrukarna. 79 Jag skall titta på den utvärdering som är på väg. Men beträffande den sorts jordbrukare som jag umgås med och känner — där jag kan förhållandena ganska bra — är det mycket stora svårigheter. Nu kom det fram i Gunnar Olssons inlägg — och det vill jag ge honom en komplimang för — att det som är oklart är resonemanget om var vi ämnar gå vidare. Men vi har inte tagit ställning till det i detta betänkande, och vi har inte krävt av Gunnar Olsson att han skall ta ställning till det. I fråga om det som det krävs att vi skall ta ställning till i dag finns det exakta siffror, och där går det inte att litet luddigt säga att man inte kan överblicka resultaten.

Herr talman! Vi har bytt meningar och kommer inte så mycket längre i den här debatten, men jag vill ändå säga några ord med anledning av det som Einar Larsson sade i sitt tredje anförande. Han sade att icke subventionerade livsmedel inte precis är baslivsmedel. — Det är en definitionsfråga. Vi har sagt när tidigare motioner har behandlats, där vi har krävt att momseffekten på livsmedel skall tas bort, att det första man skall göra är att få fram en definition på vad som är livsmedel. Det kan vara en gränsdragningsfråga, och den måste man klara ut först. Sedan skall man klara ut vilket system man skall använda. Jag lutar, liksom Einar Larsson, åt att vi skall ha kvar systemet med subventioner, eftersom vi ändå har en apparat för att ta in momsen. Vi för vår del kräver då att subventionerna skall höjas till en nivå som svarar mot de momsmedel som kommer in. Sedan skall subventionerna fördelas så att konsumtionen styrs i en ur näringssynpunkt önskvärd riktning. Einar Larsson sade att han tror att det blir mer byråkratiskt om man bara tar bort momsen och att det är lika bra att ha kvar subventionerna. Jag lutar alltså också åt det. Vidare var Einar Larsson inne på frågan om jordbrukarnas eget kapital och sade att det har smugit sig in en uppfattning att man skall acceptera att jordbrukarna inte skall ha någon ränta på detta egna kapital. Det var väl underförstått att man inte i jordbruksförhandlingarna vill godta den synpunkten. Men det finns ytterligare en komplikation i den bilden, nämligen den värdestegring på fast egendom som inflationen leder till, och det är inte så väldigt enkelt att ta med i beräkningen den kapitalvärdestegring som sker när man skall göra en jämförelse med jämförbara grupper. Den värdestegringen kan ju inte realiseras förrän man avvecklar sin egendom. Jag har ingen patentlösning vad gäller det problemet — jag vill bara fästa uppmärksamheten på att det finns med i bilden.

Herr talman! Jag skall kanske inte förlänga debatten alltför mycket. Jag vill bara säga till Per Israelsson att det inte alls är självklart längre att en värdestegring pågår, utan det är ett förhållande som har förändrats väsentligt. Det finns exempel nu som visar att man riskerar att prisnivån kan komma betydligt under de nya taxeringsvärdena. Vi har statistiskt underlag som visar att prisnivån på jordbruksfastigheter har kraftigt sjunkit bara under det senaste året. Vad sedan beträffar den svåra avvägningen mellan vad som är baslivsmedel och inte kan jag bara säga att det totala uttaget av moms från livsmedel rör sig om 9-10 miljarder — och av det kommer nästan hälften från moms på maltoch läskedrycker. Detta är en ganska hissnande uppgift, men den är faktiskt sann, och jag är inte beredd att gå med på att ta bort momsen på maltoch läskedrycker.

Fru talman! Bankkontor i gårdagens samhälle är något annat än bankkontor i dagens samhälle. Numera är bankkontor en serviceinstitution som alla behöver, och vanligen behöver man dem ofta. I praktiken är lokaliseringen av bankkontor närmast att jämföra med lokalisering av allmänna institutioner som grundskola och post. Det kan då rimligtvis inte vara en ensak för bankföretagens ledningar hur lokaliseringen av kontor skall gå till. Bankföretag har bl.a. en strävan att expandera på varandras bekostnad. De relaterar därför sina etableringar till i långa stycken andra faktorer än vad som skulle vara fallet, om man helt utgick från allmänna underlagsbedömningar och kundernas intresse av service. Också själva den geografiska placeringen av kontor påverkas härav. Vissa orter eller bostadsområden kommer i sämre läge än andra, därför att bankföretagens utgångspunkter och värderingar är andra än de som majoriteten av kunderna representerar. Det är ju som bekant inte den lille genomsnittlige kundens intressen som styr bankledningars handlande. Existerande lagstiftning bör av dessa enkla skäl bibehållas. Regeringens proposition bör därför avslås. Hela detta problem hade naturligtvis blivit betydligt enklare om man inte haft de stora privata affärsbankerna utan t.ex. posten också kunnat fungera som den ledande banken, där bankärenden och betalningar av alla slag kunnat utföras. Man hade då sluppit den irriterande företeelsen att lokala bankkontor behandlar kunder från andra banker olika jämfört med de egna, att vissa kontor inte utför vissa typer av tjänster eller att t.ex. posten av påtvingad hänsyn till de privata bankintressena inte får gå kunderna till Utgångspunkten får ändå vara att det är kunderna, människorna som skall prioriteras, inte bankirintressena. Med dessa ord, fru talman, yrkar jag bifall till reservationen.

Fru talman! Jag vill ställa ett par frågor till Sven Andersson. Jag tycker att han ser detta ärende enbart från en intern aspekt — hur det har gått till i det organ som han och Hugo Bengtsson har tillhört. Det handlar om litet mer än detta. Min första fråga lyder: Erkänner Sven Andersson att det i samband med etablering och fördelning av kontorsnät inom bankvärlden finns en intressebrytning mellan bankledningarna å ena sidan och den stora majoriteten kunder å den andra sidan? Eller lever Sven Andersson i den enligt min mening illusionära tro, som ju många borgerliga politiker i särskilt hög grad gör f. n., att vad som är bra för SE-bankens ledning är bra för svenska folket i allmänhet? Men om man erkänner att en sådan intressebrytning finns och att det finns ett behov av en sorts medveten kontroll över etableringen av bankkontor, får man också erkänna att det måste finnas någon som utövar denna kontroll, och då förstår jag inte hur man kan komma fram till den slutsats som Sven Andersson kommit fram till. Det förslag som Sven Andersson kommer att rösta på vid voteringen utgår emellertid ifrån den föreställningen att det inte existerar någon sådan här intressekonflikt. Vad SE-banken gör och inte gör fogas av några gudomliga krafter automatiskt till något som kommer att helt överensstämma med allmänhetens intressen. Jag bestrider att det är på det sättet. Därför tillhör jag dem som vill ha kvar etableringskontrollen. Min andra fråga lyder: Vad kan det ligga för värde i det argument som Sven Andersson framför, när han säger att nämnden för bankkontorsetablering inte har handlagt särskilt många nyetableringsärenden utan att ärendena företrädesvis gällt omflyttning? Om det gäller fördelningen av kontorsnätet såsom en organisk helhet, som ständigt är utsatt för förändringar med avseende på befolkningsförflyttningar, bebyggelse, affärsrörelsens variation etc., spelar det ju ingen roll om det är fråga om en omflyttning eller en nyetablering av bankkontor. En omflyttning kan i princip få precis samma ingripande verkningar som en nyetablering. Helheten och intresset av att ha ett i förhållande till allmänhetens behov vettigt planerat kontorsnät måste vara det viktiga. Därför måste Sven Anderssons argument rimligtvis falla i detta sammanhang.

Fru talman! Att jag blandade in SE-banken har med det välkända förhållandet att göra att den är den största och mäktigaste banken. Följaktligen spelar dess intresse av att ha ett kontorsnät en avgörande roll för servicenivån när det gäller kunderna. Det lär inte ens Sven Andersson kunna bestrida, även om han annars på allt sätt försöker bestrida att det sker en ekonomisk maktkoncentration i samhället. Genom bl.a. detta ”lilla” beslut försöker ni, om än i begränsad mån, utöka denna maktkoncentration. Jag kan bara konstatera att Sven Andersson i svaret på mina frågor försöker komma undan det förhållandet att det existerar en intressebrytning mellan å ena sidan allmänhetens behov av en ordentlig service för fullgörandet av betalningar och liknande transaktioner och å andra sidan de stora bankkonsortiernas lönsamhetsbedömning. Det betyder att en likvärdig servicenivå i olika orter, regioner osv. omöjligt kan garanteras av det som Sven Andersson säger skall vara huvudprincipen, dvs. lönsamhetskravet — lönsamhetskravet fattat som ni på den borgerliga kanten brukar fatta det, nämligen som strävan efter vinstmaximering. I och med att det finns en sådan faktisk intressebrytning, vilket Sven Andersson inte lyckats motbevisa, måste ju ett borttagande av kontrollen innebära att man säger att bankernas intressen väger tyngre än allmänhetens intressen. Är det inte så? Det skulle vara roligt att få ett klart svar på den frågan. Är det inte så att ni anser att bankernas bedömningar och intressen är viktigare än allmänhetens intressen och att det är därför ni vill ta bort den här kontrollen? Slutligen till frågan om flyttning över gatan och flyttning 100 meter. Det är inte alls detta saken gäller. Här stirrar sig Sven Andersson blind på det grodperspektiv som man alltid hamnar i när man betraktar ett enskilt fall, när man sysslar med den rättsliga och juridiska handläggningen av ett enskilt ärende. Det är inte detta det handlar om, utan det handlar om perspektivet att åstadkomma ett kontorsnät som är rationellt och från allmänhetens synpunkt så gynnsamt som möjligt. Det är så att säga effekten av den totala rörelsen, summan av eventuella nyetableringar och eventuella flyttningar, som blir avgörande för huruvida lokaliseringsmönstret för bankkontoren överensstämmer på ett någorlunda hyggligt sätt med allmänhetens intressen.

Fru talman! Jag tror att det är vanskligt att som Jörn Svensson använda marxistiska modeller som förklaring och ledning i varje fråga man diskuterar. Risken är att man hamnar helt fel. Jag är inte säker på att Jörn Svensson är klar över problemet. Han ställer naturligtvis, som en god marxist gör, upp den enskilda människans intressen mot bankernas intressen. Då frågar man sig: Vilka är den enskilda människans intressen? Jag kan bara ansluta mig till Sven Andersson och säga att den enskilda människans intresse är förmodligen att ha så många bankkontor som möjligt. Det är det omedelbara intresset. Sedan är det naturligtvis också i den enskilda människans intresse att bankerna inte skall bli för dyra. Emellertid kan nämnden för bankkontorsetablering inte påbjuda upprättandet av några kontor. Det verkar som om Jörn Svensson inbillar sig att nämnden skall gå ut och fråga de enskilda människorna var de vill ha bankkontor. Det är bankerna själva som bestämmer om de vill sätta upp nya kontor, och då kan det alltså bli ja eller nej. Frihet att sätta upp kontor skulle snarast få den effekten att man sätter upp ännu fler kontor och att det skulle gynna den enskilda människan. Samtidigt har de enskilda människorna ett intresse av att det inte blir så många kontor. På den punkten överensstämmer deras intresse med bankernas. Som Sven Andersson redovisade är läget sådant att det snarare finns en tendens att bankerna är rädda för att upprätta nya kontor. Kostnaderna har nämligen ökat väsentligt. Rånrisken har också ökat väsentligt, vilket har medfört att de kostnader som är förenade med de strängare säkerhetskraven har gjort sig gällande på helt annat sätt än tidigare. Jörn Svenssons hela konstruktion har mycket liten kontakt med verkligheten. Jag är — utifrån min erfarenhet från bankinspektionen — övertygad om att det nya systemet, där man alltså avskaffar nämnden för bankkontorsetablering, kommer att visa sig välgörande. Anledningen är inte bara att man slipper en byråkratisk omgång, utan även att såväl regeringen som bankinspektionen inte behöver yttra sig över resp. bestämma i de fall där beslut som har fattats av nämnden har överklagats. Jag vill därför ansluta mig till det resultat som utskottet i detta fall har kommit fram till.
Fru talman! För att tydligt markera vilket som är det klart ledande regeringspartiet och garantera en riktig disciplin inom den eljest så odisciplinerade regeringen har Sven Andersson nu fått hjälp av tillskyndande verkligt stora statsmän. Jag skall inte fördjupa mig i de filosofiska frågeställningar som den senaste ärade talaren väckte. Men jag är något förvånad över hypotesen att konstaterandet att det finns en intressebrytning — det kan t.ex. finnas olika intressen hos löntagare och kapitalägare, hos rika och fattiga — är ett tecken på att man är marxist. Och för att frigöra sig från den hemska beskyllningen att vara marxist måste man acceptera teorin om den totala sociala harmonin, där automatiskt direktörernas och kapitalägarnas beslut alltid leder till det bästa. Jag tvivlar på att Bo Siegbahn ens inom moderata samlingspartiet kan vinna anklang för en så uppenbart naiv och orealistisk föreställning. Jag noterar bara slutligen att de båda borgerliga talarna helt och hållet ägnar sin tid åt att försvara ett förslag som innebär att man minskar allmänintressets kontroll över bankkontorsetableringen. Däremot ägnar de inte någon som helst tid åt att förflytta sig till den andra ståndpunkten eller ens räkna med möjligheten att allmänintresset ibland kan skilja sig från bankledningarnas intressen, för att inte tala om den för er naturligtvis hemska tanken att allmänintresset i sådant fall någon gång kanske skulle behöva överväga över bankintresset. Det är illustrativt nog för er inställning till olika grupper av människor i detta samhälle. Och det var väl det som Bo Siegbahn ville understryka. Åtminstone lyckades han i sitt inlägg mycket väl understryka denna sällsynt reaktionära och elitistiska människouppfattning. Och det var kanske det enda värdefulla i inlägget.

Fru talman! Tore Nilsson har frågat mig om jag avser vidta någon åtgärd i syfte att öka intresset för forskarutbildning bland ungdomar som är aktiva inom de ideella folkrörelserna. Jag har i många sammanhang framhållit hur angeläget det är att öka ungdomens intresse för forskning och forskarutbildning. På regeringens initiativ har också en rad åtgärder med detta syfte kommit i gång. Jag vill bl.a. peka på att forskningsrådsnämnden fått i uppdrag att pröva möjligheterna att ge ut en populärvetenskaplig tidskrift för barn och ungdom samt att överväga andra insatser för att sprida kunskap om och öka intresset för vetenskap bland barn och ungdom. FRN svarar också för en försöksverksamhet med utgivning av populärvetenskapliga böcker som inleds detta budgetår. Dessa och andra åtgärder är dock givetvis avsedda för alla grupper och därmed också riktade mot den speciella kategori som Tore Nilsson värnar om.

Fru talman! Jag tackar utbildningsministern för svaret, som jag finner positivt utan att det säger speciellt mycket. Regeringen och Jan-Erik Wikström skall nog kunna finna ytterligare vägar. Jag har tagit del av visst material från just forskningsrådsnämnden, som nämns i svaret. Jag har bl.a. en skrivelse från i våras där nämnden talar om grundforskningsskapet och naturresursforskningen. Nämnden pekar också på en mängd områden där vi vet alltför litet. Det står i skrivelsen att det på 3 flera områden inte finns några forskare alls. Det beror inte bara på brist på pengar, utan orsakerna ligger djupare än så. Det gäller alltså att finna forskare in spe som här kan göra en insats. Jag har också ett pressklipp från den 2 december om ett kampanjpaket till skolorna för att väcka framtidens forskare. Det som står där är enligt min mening alldeles utmärkt. Detta material går alltså ut till skolorna — och det är bra. Men Jan-Erik Wikström vet lika väl som jag att det är många människor som under skoltiden kanske inte har möjlighet att upptäcka sina anlag eller hindras av andra orsaker av olika slag, t.ex. var de bor i riket, men som längre fram i livet visar sig vara mycket duktiga och också blir forskare. De kanske t.o.m. har anlag som gör dem till Nobelpristagare, för att nu knyta an till Nobelfesten i går. I våra ideella och kristna föreningar finns det säkert många människor som har den läggning, det intresse och den uppfattning om livet som skulle göra dem ytterst lämpade för dessa uppgifter. Det gäller bara att hitta dessa människor. Det är nu nödvändigt att statsmakterna, skolorna, ja alla försöker finna vägar till de människor som är ute i arbetslivet och som tidigare inte har haft möjlighet att studera eller utveckla sina speciella anlag. Läget i Sverige i dag, både ekonomiskt och i många andra hänseenden, är så svårt att vi mer och mer förstår att en ytterligare tillbakagång när det gäller forskningen inte är tolerabel. Jag hoppas därför att regeringen och Jan-Erik Wikström skall beakta just de kategorier som jag särskilt åsyftar. Tack för svaret.

Fru talman! Bengt Wiklund har frågat mig om studieförbunden kan påräkna ett beslut om att tillgängliga medel snarast överförs från den lagbundna undervisningen av invandrare till den s.k. fria kvoten, så att studieförbunden kan fortsätta sin betydelsefulla verksamhet hos de invandrargrupper som i dagsläget har ett stort behov av svenskundervisning. Regeringen föreslog i budgetpropositionen för budgetåret 1979/80 att undervisningen i svenska för invandrare skulle omfatta totalt 850 000 studietimmar fördelade på 400 000 studietimmar till s.k. lagbunden undervisning och 450 000 studietimmar till s.k. övrig undervisning. Det föreslagna antalet studietimmar skulle vara ett tak, som inte fick överskridas. Den angivna ramen för den lagbundna undervisningen borde emellertid vid behov kunna ändras av regeringen. Riksdagen hade ingen erinran mot vad som föreslagits i propositionen . studieförbunden överskridit den tilldelade kvoten på 450 000 studietimmar i s.k. övrig undervisning med 30 802 studietimmar under budgetåret 1979 80 i stället fick belasta budgetåret 1980/81. SÖ hemställde vidare att regeringen för budgetåret 1980/81 skulle medge en omfördelning inom den totala kvoten för undervisning av invandrare i svenska språket m.m. från 400 000 timmar inom lagbunden undervisning och 450 000 timmar för övrig undervisning till 300 000 resp. 550 000 studietimmar. Som jag tidigare har redogjort för har dimensioneringen av undervisningen i svenska för invandrare underställts riksdagens prövning. Eventuella förändringar i densamma bör därför enligt min mening likaså underställas riksdagen. Frågan om svenskundervisningen för invandrare kompliceras av det oklara läge som råder i förhandlingarna mellan Folkbildningsförbundet och Svenska facklärarförbundet om ersättning för cirkelledarna. Folkbildningsförbundet har dessutom i det sammanhanget ställt krav på staten om förbättringar vad gäller bidrag till lokaler, lokal administration och s.k. lönebikostnader. Dessa frågor bör också underställas riksdagens prövning för slutligt avgörande. Samtliga nu redovisade frågor bereds f. n. inom regeringskansliet, bl.a. för att få kostnadskonsekvenserna för staten helt belysta. Riksdagen kommer så snart som möjligt under innevarande riksmöte att få förslag om svenskundervisning för invandrare.

Fru talman! Alla de saker som Bengt Wiklund berör i sin fråga och som jag har tagit upp i mitt svar hänger samman, inte bara när det gäller kostnaderna utan också i andra avseenden. Vår avsikt är att presentera en paketlösning för alla de olika bitarna i detta, inkl. den fråga som f. n. är föremål för förhandlingar med lärarorganisationerna. Som jag sagt i mitt svar avser vi att i lämplig form presentera detta paket för riksdagen.

Fru talman! Jag är glad att jag får känna mig buren av en majoritet i riksdagen i mina ansträngningar att lösa inte bara den fråga som Bengt Wiklund tog upp i sin replik utan också den fråga som är föremål för förhandlingar med lärarorganisationerna.

Fru talman! Inga Lantz har frågat mig när regeringen avser att genomföra riksdagens beslut, så att musikutbildningen äntligen kan närma sig de mål som organisationskommittén för högre musikutbildning en gång satt upp. Förutsättningarna för att genomföra en högre musikutbildning enligt de riktlinjer som fastställts genom riksdagens beslut har uppfyllts så till vida att utbildningsplaner för de aktuella utbildningslinjerna har fastställts. Medel har de tre senaste budgetåren ställts till förfogande för en successiv uppbyggnad av erforderliga basresurser och utbildningsplatser. Jag kommer i mina förslag till budgetpropositionen för 1981/82 att ta upp ytterligare medel för att fullfölja denna satsning. För ett slutgiltigt genomförande av den åsyftade reformen krävs dock att avtal träffas om arbetsoch anställningsvillkor för berörda lärare. De förhandlingar som på regeringens uppdrag inleddes under sensommaren 1978 har under våren 1980 bedrivits under ledning av en av regeringen tillsatt förlikningsman och sker f. n. inför en förlikningskommission. Det torde vara bekant att lärarna vid den högre musikutbildningen sedan den 26 november 1980 befinner sig i strejk. Det är min förhoppning att förhandlingarna nu skall kunna slutföras. Något ingripande från regeringens sida i en pågående förhandling kan, det har jag redan påpekat i en interpellation i denna fråga, av formella skäl inte ske.

Fru talman! Jag skall be att få tacka för svaret, även om det enligt min mening inte var något vidare svar att komma med. Det är ju så att musikutbildningen i det här landet är i fara. På Luciadagen 1977 fattade riksdagen beslut om en reform för den högre musikutbildningen, den s.k. OMUS-reformen. Det här skulle innebära en ny tjänstgöringsskyldighet för lärarna, men något avtal med avtalsverket fanns inte. OMUS skulle också innebära en ny uppläggning av kurserna, men några nya kursplaner fanns inte. I dag, två och ett halvt år senare, finns det fortfarande varken läraravtal eller kursplaner. Tre hela årskurser har vid våra sex musikhögskolor redan fått påbörja sina studier med den här mycket ofärdiga utbildningen. Jag tycker att det är en skandal. Redan i maj 1978 fick statens avtalsverk i uppdrag att se till att den här nya tjänsteorganisationen kom till stånd enligt riksdagsbeslutet. Det var meningen att det här arbetet skulle vara klart den 1 juli 1978. Det har alltså förflutit många år. Jag tycker verkligen att det är på tiden att regeringen tar sitt ansvar för att den här frågan blir löst och för att OMUS-reformen börjar tillämpas, så att lärarna får ett nytt avtal. Jan-Erik Wikström sade att man inte kan göra någonting åt det här. Enligt min mening är detta att göra det väldigt enkelt för sig. Det hänvisas till att en förlikningskommission arbetar, men det är faktiskt inte så — förlikningskommissionen arbetar inte alls. Förhandlingar pågår inte. Kommissionen har också meddelat arbetsmarknadsministern detta. Sedan den 2 december pågår inget arbete i kommissionen. Det har inte heller kallats till några nya överläggningar, i varje fall inte så sent som kl. 5 i går kväll. Jag tycker det här är att smita undan sitt ansvar. Jan-Erik Wikström, som i alla fall är den mest ansvarige, gör det mycket enkelt för sig. Jag skulle vilja ställa ytterligare en fråga till honom: Vad tänker regeringen göra för att komma till skott i denna fråga? Är det inte på tiden att det händer någonting?
Fru talman! Inga Lantz känner ju mycket väl till systemet för förhandlingar mellan staten och arbetsmarknadens organisationer. När arbetsgivarverket och de berörda löntagarorganisationerna efter mycket segdragna förhandlingar inte kunde komma överens, tillsatte regeringen så småningom en förlikningskommission under ledning av förra statsrådet Rune Johansson. Jag vet att han inte betraktar sitt arbete som avslutat utan kommer att ta en ny kontakt med de berörda parterna. Det är riktigt att kommissionen den 2 december lade fram ett andra bud. Detta accepterades av arbetsgivarverket liksom också av SACO, men TCO sade nej. Självfallet är det Rune Johanssons önskan att vid en ny kontakt kunna få en lösning till stånd som accepteras av alla berörda parter. Jag vill i denna kammare gärna säga att jag för min del har fullt förtroende för Rune Johanssons förmåga och ambition att lösa den här tvisten, och jag accepterar inte den kritik mot honom som Inga Lantz nu har uttalat.
Fru talman! Jag skulle vilja vädja till Jan-Erik Wikström att han uppmanar statens avtalsverk att ta förnyade kontakter med kommissionen, så att de här förhandlingarna kan komma i gång igen. Det är det som det handlar om just i dag. Sedan menar jag att hela OMUS-reformen kommer att gå över styr. Den är mycket viktig för hela musikverksamheten i vårt land på olika plan — inte minst när det gäller den kommunala musikskolan, som runt om i landet drabbas av olika nedskärningar i kvalitetshänseende. Vi kommer att få samma gamla undervisningssystem när det gäller den högre musikutbildningen — en lärare och en elev — och de fina intentioner som kom till uttryck i OMUS-utredningen kommer inte att bli förverkligade. Jag tycker fortfarande, fru talman, att Jan-Erik Wikström gör det enkelt för sig. Han undandrar sig sitt ansvar i den här frågan på ett mycket olyckligt sätt — och det borde också kännas generande för den som ändå är närmast ansvarig i detta sammanhang. Det är ju inte heller bara lärarna som är förtvivlade över den här situationen utan också eleverna. Och i dag kommer lärare och elever att demonstrera för att försöka påverka regeringen i den här frågan, så att det blir möjligt att komma någonvart i arbetet med att få kursplaner och avtal klara.
Fru talman! Jag är den förste att vara angelägen om att OMUS-reformen kan genomföras även på denna punkt. Men att tillgodose krav på förbättrade löner och avkortad arbetstid för lärarorganisationerna är en fråga som inte är utan komplikationer. Jag skulle här ha kunnat redogöra för det som jag tycker ganska generösa bud som förlikningskommissionen har lagt och som TCO har tackat nej till och SACO tackat ja till. Men vi har en ordning som gör det omöjligt för mig att redogöra för detta. Det är ett faktum att ett enligt min mening ganska bra förlikningsbud har lagts, men jag vet också att Rune B. Johansson avser att fortsätta sitt arbete för att nå en uppgörelse. Staten är här den ena parten, och det är självklart att det också krävs god vilja från lärarorganisationernas sida. Finns den kommer konflikten att kunna lösas inom kort.
Fru talman! Får jag då ställa ytterligare en fråga till Jan-Erik Wikström. När tänker förlikningskommissionen återuppta arbetet? Finns det någon tidsangivelse för det? Jag tycker att det är brådskande. Och jag tycker fortfarande att Jan-Erik Wikström som ansvarig i den här frågan använder sig av undanflykter. Det här är inte riktigt klokt. Vi fattade ett beslut 1977. Nu är det nästan 1981, och den här frågan är fortfarande inte löst. Jag delar den otålighet som kommer till synes i lärarnas och elevernas agerande i den här frågan.
Fru talman! Jag är övertygad om att Rune Johansson inte behöver några råd av Inga Lantz om hur han skall förfara vid sina kontakter med arbetsmarknadens parter. Också på den punkten har jag fullt förtroende för hans kapacitet.
Fru talman! Det vore väl förmätet av mig att ge honom några råd. Vad jag är intresserad av är att arbetet återupptas, så att ett resultat kan nås.

Fru talman! Per Stenmarck har i en fråga aktualiserat Kastrups utbyggnad och Sturups överkapacitet. Han har frågat om jag är beredd att ta upp diskussioner med min danske kollega i denna fråga, och om de förberedande diskussionerna med SAS om utökad trafik på Sturup lett fram till något resultat. Sturups flygplats, som byggdes som ersättning för centralt belägna Bulltofta, togs i bruk den 1 december 1972. Flygplatsen, som dimensionerades för utrikestrafik, har fortfarande ett betydande kapacitetsöverskott. Det gäller i första hand bansystem och uppställningsplatser men också terminalen. Enligt min mening måste man på alla sätt försöka öka utnyttjandet av Sturup. Det är också angeläget att genom direktlinjer förbättra trafiken från Stockholm och Oslo till andra huvudstäder i Europa. Måste denna trafik samlas upp bör det prövas om inte detta kan ske på t.ex. Sturup. Denna uppfattning delar min norske kollega. Vi har därför för några dagar sedan i brev till verkställande ledningen i SAS begärt att man noga överväger dessa frågor. Jag är givetvis också beredd att ta upp diskussioner med min danske kollega om hur flygplatserna i Öresundsregionen bäst kan utnyttjas.
Fru talman! Jag ber att få tacka kommunikationsministern för det positiva svaret på min fråga. Sedan jag ställde denna fråga har statsrådet tagit kontakt med ledningen för SAS. Det är positivt. Diskussionerna skall förhoppningsvis också komma att ge ett positivt resultat. I riksdagen överväger vi som bekant för tillfället åtskilliga åtgärder för att spara pengar. En satsning i stil med den jag här föreslagit skulle innebära ett offensivt sätt att spara pengar på. Kostnaderna för flygplatser är höga. Därför måste de också utnyttjas i mycket stor utsträckning. Emellertid är det på det viset att de fasta kostnaderna uppgår till inte mindre än 80 26 vilket innebär en jämförelsevis liten kostnadsökning vid ett bättre utnyttjande av anläggningarnas kapacitet. Sturups flygplats har i dag ett mycket stort överskott av framför allt uppställningsplatser, ett något mindre av passagerarterminaler, framför allt under högsäsongen. Dock finns det fortfarande stora kapacitetsresurser, framför allt under lågtrafiksäsongen. En gemensam skandinavisk syn på detta borde sålunda innebära att det är orimligt att lägga ned nästan 5 miljarder kronor på att bygga ut Kastrup, när det finns en flygplats på den svenska sidan, på bara 15 minuters pendelavstånd, med god kapacitet och utan några direkta miljöproblem att tala om. Det är i sammanhanget att observera att Sturup — som en av vårt lands s.k. storflygplatser — i dag inte har en enda fungerande reguljär förbindelse med utlandet, med undantag för en mycket bristfällig pendeltrafik till Kastrup. En ytterligare vinst som skulle kunna uppnås om Sturup fick fler avgångar är att denna pendeltrafik sannolikt skulle kunna byggas ut, till stor nytta för sydsvenskar och framför allt för näringslivet, som ändå i stor utsträckning måste flyga via Kastrup. En given målsättning, som jag ser det, är att i framtiden se Sturup och Kastrup som en flygplats, med ett fungerande interntransportsystem. Mot denna bakgrund skulle jag vilja fråga kommunikationsministern om han i det fortsatta arbetet med att göra Sturup till en mer attraktiv flygplats är beredd att ansluta sig till denna målsättning. Mer än 50 90 av SAS resenärer är svenskar. Därför är det också glädjande att kommunikationsministern i sitt brev till SAS-chefen berör möjligheten att södergående trafik från Sverige och Norge samlas upp på bl.a. Sturup. Detta skulle ge Malmöregionen en förbättrad trafikservice. Men ytterligare möjligheter finns. Jag ber därför avslutningsvis att få ställa frågan: Är det inte rimligt och möjligt att också en del av Kastrups direkta reguljärtrafik skulle kunna föras över till Sturup?

Fru talman! Det kan ibland vara frestande att sticka in sitt huvud i tigerns mun. När jag ser på användandet av Sturup i dag frestas jag nästan att ställa frågan: Hur pass briljant framsynt var det egentligen av Malmö kommun och staten att så starkt driva nedläggningen av gamla Bulltofta och i stället flytta flygplatsen till Sturup? Jag säger det, herr Stenmarck, därför att det faktiskt är så att Malmö i dag har direktlinje bara till en enda ort i Sverige — Stockholm. Inte ens landets två näst största städer har någon flygförbindelse med varandra. Det är inte lönsamt. Det är helt enkelt inte lönsamt i tid att åka från Malmö till Sturup och från Landvetter in till Göteborg. Dessa två städer, rikets näst största, har icke någon flygförbindelse med varandra, vilket kan vara ett memento inför riksdagens beslut i Brommafrågan som snart skall komma upp. Det händer — och kommer att hända — mycket inom SAS. Jag hade överläggningar med SAS-ledningen så sent som i går. Jag ser också positivt på möjligheterna att mer använda Sturup — liksom också Landvetter för den delen. Att se Sturup och Kastrup som en flygplats tror jag är svårt. Även om det bara är 15 minuters flygtid mellan de bägge flygplatserna och det kan ta 15 minuter att vandra i Kastrups korridorer, tror jag inte att man kan komma så långt. Men vi är överens om att man skall försöka att på ett helt annat sätt än hittills utnyttja Sturups möjligheter. Det är också helt klart att vi både från norsk och från svensk sida måste försöka hindra en miljardinvestering i Kastrup, när vi kan tänkas använda andra flygplatser, andra rutter. Jag skulle vilja säga att jag bedömer att vi om ungefär ett halvår har en hel del förslag från SAS-ledningens sida om hur man effektivare skall utnyttja de svenska flygplatserna.
Fru talman! Jag ber att få tacka kommunikationsministern för det kompletterande svaret. Jag delar i allra högsta grad hans synpunkt att man i dag kan ifrågasätta det berättigade och befogade i det beslut som fattades en gångi tiden om att lägga ned Bulltofta flygplats i Malmö — en centralt belägen flygplats som i dag, med de energiproblem vi har, förmodligen hade varit en mycket lönsam investering. Men nu kan vi bara konstatera att investeringen i Sturup är gjord. Då är det också vår skyldighet att se till att man får en fungerande verksamhet där. Det har man dess värre inte i dag. Jag har tagit upp den här frågan främst därför att jag tycker att det finns en uppenbar risk för att man nu håller på att så att säga investera sig fast på Kastrup, vilket kan komma att få ganska olyckliga konsekvenser för framtiden. Möjligheterna att efter en sådan investering och utbyggnad decentralisera verksamheten torde komma att minska högst påtagligt. F. n. finns, såvitt jag vet, pengar i Danmark bara beviljade till utbyggnadsplanering när det gäller Kastrups lufthamn. Därför bör det fortfarande finnas möjlighet att föra dessa diskussioner, som kommunikationsministern har talat om, med den danske trafikministern. Även om stora investeringar görs på Kastrup finns det sannolikt problem kvar, som man inte kommer förbi. Det var därför jag ansåg att det hade varit lämpligt med ökad samplanering för att få fram vad jag menade vara en flygplats. Man kommer inte förbi problemen med att avstånden på Kastrups flygplats är mycket stora och att man ofta drabbas av störningar i trafiken på grund av strejker och maskningsaktioner. Jag ber än en gång att få tacka för det kompletterande svaret.

Fru talman! Wiggo Komstedt har frågat mig dels om jag vill ge länsstyrelserna klara besked om innebörden av riksdagens beslut i juni i år om vissa taxifrågor, dels om regeringen är beredd att medverka till att rättelse sker i de fall där länsstyrelsen feltolkat riksdagens beslut. Stig Josefson har frågat mig vilka åtgärder jag är beredd att vidta för att den enskilde taxiägaren, innan han avgör sin anslutning till den nya organisationen, får veta hur den framtida organisationen skall utformas. Stig Josefson har vidare frågat mig om jag anser det tillfredsställande att indragning av trafiktillstånd och ändring av uppställningsplats sker under den tid planering och förhandlingar pågår. Jag besvarar frågorna i ett sammanhang. Föreskrifter och tillämpningsanvisningar inom yrkestrafiksektorn utfärdas numera av transportrådet. Redan innan dessa båda frågor ställdes i riksdagen tog jag kontakt med transportrådet för att försäkra mig om att man från länsstyrelsernas sida inte utan nära samråd med i första hand trafikutövarna och kommunerna börjar med omfattande förändringar av taxis organisation. Transportrådet kommer nu att göra detta klart för länsstyrelserna. Även beträffande andra frågor som rör taxi pågår inom transportrådet arbete med att utforma anvisningar om hur riksdagens beslut skall tolkas. Varken regering eller riksdag får bestämma hur en förvaltningsmyndighet, t.ex. en länsstyrelse, skall besluta i särskilda fall i ärenden som rör myndighetsutövning mot enskild eller tillämpning av lag. Detta står i regeringsformen. Däremot — och det är väsentligt att betona — kan en länsstyrelses beslut i en yrkestrafikfråga överklagas hos transportrådet. Sedan står det naturligtvis var och en fritt, som inte är nöjd med transportrådets beslut, att överklaga hos regeringen.

Fru talman! Jag ber att få tacka statsrådet för svaret på min fråga. Jag tror att man inledningsvis bör säga ifrån att den nya organisationsform för taxitrafiken som riksdagen beslutade om under våren tillkom för att göra taxi mer effektiv som serviceorgan åt allmänheten. Men låt mig också slå fast att avsikten med beslutet aldrig var att göra förhållandena sämre för taxiverksamhetens utövare — de enskilda taxiägarna — och för allmänheten. I vissa län har man kommit i gång tidigare än andra med organisationsförändringarna, och det är därifrån vi fått rapporter om olika tolkningar av riksdagens beslut. Beslutet ger inom beställningscentralen som organisation utrymme för olika former när det gäller att bedriva trafiken. Men bestämmer sig myndigheterna för att vara militanta i sin uppfattning, då kommer både allmänheten och de enskilda taxiägarna i kläm. Det gäller främst de människor som bor i ytterområdena i våra kommuner. En bättre och effektivare taxitrafik i våra tätorter får inte betyda en klar försämring för befolkningen i kommunernas mer glesbefolkade områden. Under behand 13 lingen av propositionen i utskottet var jag personligen mycket angelägen om att förslaget inte skulle leda till ett beslut, som betydde försämringar för vissa medborgare. Det är därför jag ställt denna fråga till statsrådet. Normalt kan man ju kommunicera på annat sätt med en partikollega än från riksdagens talarstol. Men jag finner det angeläget att få ett offentligt uttalande från statsrådet och regeringen. Det är många människor som varje vecka hör av sig och uttalar sin djupa oro för framtiden när det gäller trafikförsörjningen. Nu säger statsrådet att han tagit kontakt med transportrådet och där uttalat att den nya reformen skall genomföras i nära samråd med trafikutövarna och kommunerna. Det är utomordentligt bra. Jag tror att mycket av oron skulle försvinna om transportrådet kunde ge klara besked om vad riksdagens beslut innebär. Från länsstyrelserna vittnar man om att handläggningen av enskilda ärenden påbörjades innan transportrådet och länsstyrelserna hade ordentliga kontakter med varandra. Därför är det bra att statsrådet nu ger klart och entydigt besked här i kammaren om att transportrådet kommer att ge de här beskeden till länsstyrelserna. Skulle beslutet mot förmodan ändå komma att misstolkas, så är det klart att jag med tillfredsställelse noterar det besked som statsrådet ger i slutet av sitt svar, nämligen att transportrådet och i sista hand regeringen har ytterligare möjligheter att komma in i diskussionen.

Fru talman! Jag tackar för svaret på min fråga. Även om detta inte innehåller något konkret besked hoppas jag ändå att den uppmärksamhet frågorna och svaret medför skall medverka till att riksdagsbeslutet kommer att följas. Jag delar statsrådets uppfattning att förändringar i taxiorganisationen bör ske i nära kontakt med trafikutövarna och kommunerna. Men för att så skall kunna ske måste dessa parter veta vad myndigheterna kommer att föreslå. Nu understryker statsrådet betydelsen av att samråd kommer till stånd, och jag hoppas att så verkligen skall ske. Därmed skulle sannolikt mycket av den oro och de missförstånd som uppstått kunna undvikas. Statsrådet åberopar möjligheterna till överklagande. Det var inte på den vägen jag hade tänkt att man skulle lösa problemen. Den vägen är inte heller, som jag ser det, framkomlig. Ett överklagande tar tid, och länsstyrelserna har under denna tid rätt att dra in trafiktillstånd. Därmed blir överklagningsmöjligheten ett slag i luften. Jag hoppas att få ett svar på den frågan. Jag anser att det är något av det viktigaste att få veta vilken rätt man har att dra in trafiktillstånden under den tid som planering och utredning pågår. Vad jag vill är att man redan från början respekterar riksdagens beslut och de uttalanden som departementschefen själv har gjort i propositionen, där det bl.a. påpekas att det inom mera vidsträckta trafikområden ofta finns behov av särskilda uppställningsplatser för taxibilarna och att det är naturligt att det i de kommenderingsplaner som upprättas anges både vid vilka tider och på vilka platser taxibilarna hålls tillgängliga. Det borde även vara möjligt att i trafiktillstånden fastställa uppställningsplatser, vilka det oftast torde vara mest lämpligt att inrätta utanför de stora tätorterna. I detta uttalande av Nr 46 departementschefen instämde också utskottet. Därför bedömde jag det så att Torsdagen den det nu inte skulle komma att föreligga några större problem i den faktiska 11 december 1980 handläggningen i länen, men så har inte blivit fallet. Det finns i dag en stor oro, och detta gäller speciellt i frågan om uppställningsplatserna. När anser statsrådet att den nya organisationen skall träda i kraft fullt ut? Lagen trädde i kraft den 1 juli, men när skall den nya organisationen vara helt genomförd? Som jag såg propositionen var avsikten med reformen att förbättra taxiägarnas organisation och servicen till allmänheten, inte att centralisera uppställningsplatserna till den största tätorten i kommunen. Jag hoppas att det uttalande som gjorts här skall bidra till en rättelse, så att riksdagens beslut kan förverkligas.

Fru talman! Tyvärr är det väl alltid så när ett beslut har fattats på central nivå att många vill att det skall genomföras mycket fort och nitiskt vill följa upp beslutet i alla delar. Hela propositionen andades dock en vilja att försöka ge dem som är verksamma ute på fältet en möjlighet att jobba på det sätt som de själva finner lämpligt — för då arbetar människor bäst. Det var grundtanken. När det nu dyker upp en oro bland människor i landet för att de skall förlora sina tillstånd osv. skall vi lugna dem, för det finns inte någon grund för detta vare sig i propositionens skrivningar eller i riksdagens beslut. Jag har nämnt möjligheten till överklagning därför att det är det bästa sättet att klargöra för länsstyrelserna att de, även om vi inte har någon möjlighet att lägga oss i de enskilda besluten ute i länsstyrelserna, inte skall fatta beslut som strider mot riksdagens ställningstagande. Om länsstyrelserna gör detta, skall ärendena överklagas, och då skall regeringen se till att de omprövas. Det var det jag ville markera med det sista stycket i mitt svar. Det uttalas vidare i propositionen entydigt att uppställningsplatserna ofta skall vara kvar ute i glesbygden, eftersom man annars får orimligt höga framkörningskostnader, och att det icke ankommer på länsstyrelserna att tvinga taxiägarna att ändra sina uppställningsplatser — tvärtom. I de beslut jag redan haft att ta ställning till har jag också hårt försökt driva denna linje. Att man sedan har en gemensam beställningscentral innebär för den skull ingalunda att alla taxibilar behöver vara uppställda inne i tätorten — tvärtom. Dessutom är det helt klart — och också det står i propositionen — att de som bor i ytterkanten av ett trafikområde inte nödvändigtvis behöver vara med i en beställningscentral. Självfallet måste man ge dispenser. Äldre människor som jobbat hela sitt yrkesverksamma liv i en organisation skall naturligtvis inte några år före sin pensionering tvingas in i någonting mot sin vilja. 15 Jag förutsätter att vad jag nu säger liksom vad mina meddebattörer i kammaren har sagt skall lända till efterrättelse — dvs. att människan i det här fallet skall vara viktigare än paragraferna. Det är trots allt paragraferna som är till för oss, inte tvärtom.
Fru talman! Jag tackar statsrådet för detta sista svar, som gav mig mycket klart besked på de punkter som jag ville uppmärksamma. Jag är medveten om statsrådets svårigheter att lämna besked, med tanke på att regeringen är sista instans i överklagningsärenden, men det var ändå ett klart besked som lämnades. Jag delar helt den uppfattning som statsrådet framförde både när det gällde dispenser och när det gällde indragning av trafiktillstånd. Just indragningarna av trafiktillstånd har jag sett på med den allra största oro, eftersom det kunde omintetgöra alla möjligheter för den enskilde att hävda en uppfattning och att vid överklagande få till stånd en rättelse, om länsstyrelsen hade obegränsade möjligheter att snabbt dra in ett trafiktillstånd. Jag tackar än en gång för svaret och hoppas, att det skall leda till att vi slipper den oro som har skapats och att man nu i lugn och ro skall kunna förverkliga syftet med riksdagsbeslutet, nämligen att underlätta för taxiägarna att ge en bättre service åt allmänheten.
Fru talman! Det är riktigt som kommunikationsministern säger att länsstyrelserna kan ha en positiv syn på den här frågan utifrån både propositionen och riksdagens beslut. Det bör egentligen inte finnas några anledningar till misstolkningar. Förhoppningsvis kommer debatten här i dag att bidra till att mycket av den oro som finns hos enskilda människor försvinner. Det är också bra att det blir fastslaget att länsstyrelserna inte har rätt att dra in några tillstånd så länge ett överklagande handläggs av transportrådet eller i sista hand av regeringen. Att uppställningsplatserna skall vara kvar är också självklart. Jag förstår egentligen inte hur man kan göra en annorlunda tolkning från länsstyrelsernas sida. I fråga om långa avstånd vill jag säga att glesbygder finns inte bara i Norrland, utan också i andra delar av vårt land. Taxiägare som kanske bara har ett par år kvar till pensioneringen skall inte automatiskt anslutas till en beställningscentral och påtvingas en hög och onödig kostnad. Nu har statsrådet gett ett mycket klart och entydigt besked. Jag tror att efter den här debatten kan det inte finnas några som helst tvivel om hur länsstyrelserna skall agera och tolka bestämmelserna. Och vi har i sista hand transportrådet och regeringen att förlita oss på, om förhållandena mot förmodan inte skulle vara tillräckligt klarlagda. Jag ber än en gång att få tacka för beskeden. Det är skönt med statsråd som ger klara, riktiga och raka besked.

Fru talman! Sven Henricsson har frågat mig om jag är beredd att motverka ytterligare försämringar av tågförbindelserna för befolkningen i Norrlands inland. Enligt de ramar som riksdagen dragit upp för SJ är det SJ själv som skall fatta beslut i tidtabellsfrågor. Självfallet strävar SJ efter att göra sådana förändringar som är attraktiva för flertalet resenärer. På det sättet ökar ju resandet, och samtidigt får SJ ett bättre resultat. De förändringar som SJ nu planerar inför nästa tidtabellsskifte, som sker den sista maj 1981, innebär också betydande förbättringar för många resande både till och från Norrland. Tyvärr kan det dock samtidigt bli försämringar för ett mindre antal resenärer från Norrlands inland till Västoch Sydsverige. På SJ arbetar man nu vidare med att se hur man i någon mån skall kunna motverka detta. Resenärerna i motsatt riktning får däremot restiden i många fall förkortad. Jag anser att det är angeläget att förbindelserna kan förbättras till och från Norrland. På det sättet gör vi Sverige ”kortare” och kan uppnå att fler människor väljer tåget, vilket innebär en ökad trafiksäkerhet och en minskad energiförbrukning. Jag kommer också personligen att följa hur arbetet med att förbättra tidtabellerna fortsätter.

Fru talman! Jag tackar kommunikationsministern för svaret. Vad det gäller är Lapplandspilen, som utgör stommen i tågplanen för förbindelserna från Norrland till Sydoch Västsverige. SJ:s tidtabellsexperter vill nu ändra den nya Lapplandspilens läge. Man har använt en ny metod med datakörning och tror att tågplanen ger fördelar för flertalet resenärer. Men man medger också att nackdelar kommer att följa för ett antal resenärer och att dessa nackdelar inte får förringas. Man säger emellertid också att det är en mycket liten andel av resenärerna som det gäller. Denna. k. lilla andel får sina restider till Sydoch Västsverige förlängda med 1-3 timmar. Men denna lilla andel är inte så liten. Enligt ett flödesschema för dagens Lapplandspil kommer 11 96 av tågets resenärer från inlandsbanan med tvärbanor. I de elva procenten är linjen Arvidsjaur-Jörn inte inräknad, eftersom den linjen faktiskt kommer att få anslutning med Lapplandspilen även under Tidtabell 1981. Men den här lilla andelen resenärer — eller, som kommunikationsministern säger, detta ”mindre antal resenärer” — kommer från områden i landet som redan förut har dåliga allmänna kommunikationer. Man tycks följa regeln: Den som redan har det dåligt skall få det ännu sämre. Vad händer sedan? Ja, då förbindelserna blir sämre minskar resandeantalet. SJ noterar detta och aktualiserar frågan om tågindragning. Det är ett välkänt mönster, som säkerligen även kommunikationsministern har uppmärksammat. 17 Men förslaget har också andra nackdelar. Härnösandsområdet får enligt förslaget matartrafik med landsvägsbuss. Av erfarenhet vet man att resenärerna upplever en busstransport som ett sämre alternativ än tågresa i sådana fall. Dessutom uppkommer en betydande merkostnad när man skall arrangera resandet med buss. I det här området berörs 6 20 av Lapplandspilens resandeunderlag negativt. Visserligen finns det alternativ i form av goda flygförbindelser — i varje fall synes det t. v. vara så — men det är väl knappast SJ:s sak att förbättra flygets underlag. Nu noterar jag i varje fall som positivt att SJ arbetar vidare och har som mål att försöka motverka de här negativa tendenserna. Men det återstår att se om det blir en realitet.